Fru talman! Hillevi Larsson har frågat civil och bostadsministern om han har gjort det ställningstagandet att det är en rimlig ordning att hyresrätten är skattemässigt missgynnad jämfört med ägarrätt och om han avser att ta några initiativ med anledning av en rapport från Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. En väl fungerande arbetsmarknad är en viktig förutsättning för en god ekonomisk tillväxt och en konkurrenskraftig ekonomi. Bostadsmarknaden måste präglas av mångfald för att möta både människors behov och behovet av rörlighet på arbetsmarknaden. Mångfalden bland upplåtelseformerna ökar tryggheten och tillgängligheten på bostadsmarknaden. Bostäder som upplåts med hyresrätt är alltså ett viktigt inslag på denna marknad. Regeringen har den 12 april 2012 beslutat om kommittédirektiven Översyn av beskattningen av hyresrätter och vissa andra boendeformer . Av dessa direktiv framgår att kommittén ska lämna förslag på förbättring av den skattemässiga ställningen för hyresrätter i syfte att öka utbudet av sådana bostäder. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2013. Det pågår således ett arbete med att se över beskattningen av hyresrätter. Jag avser inte att föregripa kommitténs arbete.
Fru talman! Det var väldigt intressant att läsa den rapport som togs fram för ett par år sedan av Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen. De hade kommit fram till att den som bor i en hyresrätt betalar i genomsnitt 2 000 kronor mer per månad jämfört med en som bor i villa, radhus eller bostadsrätt. Det var den jämförelse som gjordes. Jag tror att vi vill ha ett bostadsbestånd där man fritt kan välja om man vill bo i hyresrätt, bostadsrätt, villa, radhus, kooperativ hyresrätt eller någon annan boendeform. Den här snedfördelningen skattemässigt gör att hyresrätten blir missgynnad och att hyresgäster blir missgynnade jämfört med dem som äger sin bostad. Drivkraften att bygga hyresrätter blir lägre på grund av den skattemässiga diskrimineringen. Det kan vara kostnader som uppkommer i byggprocessen som man inte får ersättning för eller upplever att man inte får det på samma sätt som när det gäller egnahem. Den skattemässiga diskrimineringen påverkar såklart möjligheten att ta ut hyra. Därför menar till exempel Hyresgästföreningen att det skulle vara ett mycket bra förslag att ta bort den skattemässiga diskrimineringen av hyresrätten. Det vore ett väldigt bra förslag även för att öka byggandet av hyresrätter. Ett konkret förslag som läggs fram i denna rapport av Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen är slopad fastighetsskatt på hyresrätten - kanske ett djärvt förslag som naturligtvis måste vägas samman med den övriga fastighetsskatten. Man kan säga att förändringarna i fastighetsskatten, som nu kallas avgifter, har inneburit att de som äger gynnas, medan de som inte äger missgynnas. Någon form av balans bör man uppnå på det här området. Hur man sedan väljer att göra det är en annan fråga. Men det är helt uppenbart att balansen måste återställas. Det andra förslaget är skattefria underhållsfonder. Det skulle ge möjlighet att spara för framtiden och underhålla hyresrättsbeståndet. Ett problem som vi har är att det finns väldigt många gamla lägenheter som behöver renoveras, men man har inte gjort det under åren. Nu är läget katastrofalt på många håll, inte minst inom miljonprogrammen. Det här skulle öka drivkraften att ha underhållsfonder och spara för framtiden. I dag betalar man drygt 26 procent i skatt om man har en underhållsfond, men för dem som har egnahem kostar det ingenting att spara för framtiden, i skatteform i alla fall. Det är ett intressant förslag som skulle minska den skattemässiga diskrimineringen av hyresrätten, skapa en drivkraft att ha underhållsfonder och göra att vi inte fick så nedgångna fastigheter som vi har i dag på många håll. Det tredje förslaget är att sätta en mycket låg moms för hyresrätter, så låg som 6 procent. Det här är bara några förslag, men det finns mycket annat man kan tänka sig. Man skulle kunna titta på den avdragsrätt som i dag finns för till exempel villaägare som kan dra av 30 procent av ränteutgifterna. Kanske kunde man göra något liknande med ränteutgifter kopplade till hyresrätt.
Fru talman! Hyresrätten är central för en väl fungerande bostadsmarknad. Vi vet att rörlighet på bostadsmarknaden är viktig därför att vi annars får bekymmer på arbetsmarknaden. Det är viktigt att det finns hyresrätter för dem som önskar det, att det är lönsamt att producera dem och äga dem och att det är rimligt att bo i dem. Det är centralt att vi fortsätter att utveckla hyresmarknaden åren framöver. Vi har sagt väldigt tydligt att beskattningen bör ses över. Det är alldeles uppenbart att regeringen har noterat den här frågan. Vi får en skattesänkning av fastighetsskatten den 1 januari 2013 från 0,4 till 0,3 procent. Vi har i de här frågorna haft en bra dialog med både fastighetsägare och hyresgäster. Vi ska återkomma till frågan när utredningen kommer till nästa höst. Då kan vi se i vilken utsträckning vi har en missgynnad ställning för hyresrätterna och landa detta på ett bra sätt.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att regeringen har tillsatt den här utredningen i frågan, och jag hoppas verkligen att vi får ett bra förslag i oktober 2013. Framför allt hoppas jag att vi kan fatta beslut före valet så att det händer något i den här frågan. För varje dag som går är det mycket tråkigt för de hyresgäster som blir diskriminerade skattemässigt. Hyresrätten som sådan behöver verkligen stärkas. Vi kan se i dag att det just är hyresrätter som det på många håll råder brist på, inte minst i storstäderna. Allt vi kan göra för att underlätta byggandet av hyresrätter är positivt. Det är också bra att bostadsministern rent ut har sagt att hyresrätten är skattediskriminerad. Det sade han i en debatt med Barbro Engman, ordförande för Hyresgästföreningen. Det är bra att man nu börjar tala klarspråk i frågan. Det gäller dock att det blir bra förslag. Det återstår att se. Vi får väl se vad översynen utmynnar i. Det räcker inte att göra små saker på ytan, utan det är rejäla förändringar som krävs i och med att den här skattediskrimineringen har funnits redan tidigare. När man har infört reformer som framför allt har gynnat egnahemsägare har klyftan mellan hyresgästerna och dem som äger sin bostad förstärkts. Jag var inne på fastighetsavgiften tidigare. Där har det varit en sådan förändring som har gynnat dem som äger, framför allt dem som äger mycket och högt taxerade villor. Men även ROT-avdraget har en konstruktion som gör att hyresgästerna och hyresrätten över huvud taget inte omfattas. Det är en rad reformer. Ägarlägenheter är också en reform som inte kan sägas gynna hyresgästerna, utan den gynnar det egna ägandet. Man kan se att hyresrätten som sådan har varit klämd. Det har blivit lättare att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt. Det är så klart gynnsamt för dem som äger en bostadsrätt och som har kunnat göra klipp, framför allt i innerstäderna i storstäderna. Men det har också lett till att beståndet av hyresrätter minskar, speciellt på attraktiva platser, eftersom man ombildar. Man säljer ut allmännyttan på en hel del håll. Man har även tagit bort stödet för byggande av hyresrätter. Det är inte längre lika gynnsamt för bostadsbolagen. Det är många bostadsbolag i dag som resonerar som så att det är en säkrare investering att bygga bostadsrätter, villor och radhus, för då får man tillbaka det man har lagt ned i byggkostnader direkt när man säljer. När det gäller hyresrätten ska man själv förvalta hyresbostäderna. Då kan det vara en återbetalningstid på 30-40 år. Hoppet är då att sälja till en hyresvärd, men där har reglerna varit sådana att de även slår mot hyresvärdar jämfört med egnahemsägare. Att stärka hyresrätten som sådan och att framför allt stärka hyresgästernas ställning är det viktiga. En förhoppning, förutom att få i gång byggandet av hyresrätter, är att man skulle kunna få ned hyresnivåerna. En del av hyran man betalar gäller ju den här skattediskrimineringen, som man ersätter hyresvärden för.
Fru talman! I direktiven, som beslutades den 12 april 2012 av regeringen, fastslås utgångspunkten för arbetet: "För att i högre grad uppnå en väl fungerande bostadsmarknad krävs att utbudet och mångfalden av bostäder ökar, framför allt i tillväxt och storstadsområden." Sedan kommer vi till nyckelorden: "Kommittén ska lämna förslag på förbättring av den skattemässiga ställningen för bostäder som upplåts med hyresrätt i syfte att öka utbudet av hyresbostäder. Förändringarna i beskattningen ska i första hand, direkt eller indirekt, avse den kommunala fastighetsavgiften för hyresbostäder." Kommittén har naturligtvis också en lång rad andra uppdrag. Det gäller till exempel att se över de oäkta bostadsrätterna och ställningen för kooperativa hyresrätters beskattning etcetera. Det gäller för den delen också om skattereduktion för ROT-arbete bör utvidgas till att gälla hyresrätter. Det här är naturligtvis utgångspunkten. Regeringen anser att det är viktigt och bra att vi får en väl fungerande hyresmarknad och att det finns en bra möjlighet att omsätta hyresrätter och att det finns en attraktivitet i att bygga nya hyresrätter. Detta ska ses över. Och, som sagt, en tydlig inriktning från regeringens sida ligger i det faktum att från den 1 januari 2013 sänks fastighetsavgiften för hyresrätter till 0,3 procent. Och man ska ändå komma ihåg att vi under de senaste åren har genomfört rätt kraftiga sänkningar när det gäller hyresbeskattningen.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att man rent ut säger att man ska se över fastighetsavgiften för hyresrätten och även överväga ROT-avdraget. Jag tycker även att man borde se på de övriga förslagen, som har lagts fram av Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Jag tycker att där finns en del intressanta förslag. Frågan om ränteavdragen bör man också titta på. Det är alltså 30 procents ränteavdrag som villaägare har medan man inte har någonting alls inom hyresrätten. Om man slår ut det på många år är det en enorm fördel för den som bor i ett eget hem jämfört med den som bor i hyresrätt. Jag tycker att man på något sätt borde titta på den frågan också. Men det som ändå föreslås är positivt. Jag hoppas att man kommer en bra bit på vägen. Det räcker inte, tycker jag, att man minskar skattediskrimineringen lite grann, med tanke på hur stor den är. Det är i genomsnitt 2 000 kronor per månad. Det blir 24 000 per år. Och då ska man veta att många av dem som bor i hyresrätter har lägre inkomster än dem som bor i egnahem. Det finns undantag, såklart. Men många har lägre inkomster och osäkrare inkomster som kan innebära att de inte får lån för att köpa en bostad, utan de är hänvisade till att bo i hyresrätt. Att då diskriminera just denna grupp så hårt blir uppochnedvända världen med tanke på att de har sämre och osäkrare inkomster. Att de då ska betala mer i skatt blir väldigt konstigt. Och att man missgynnar hyresrätten slår hårt mot tillväxten och jobben. Det är nämligen avgörande för rörligheten på arbetsmarknaden att det finns ett bra bestånd av hyresrätter. Det senaste förslaget om privatuthyrning, att man ska kunna höja hyrorna vid andrahandsuthyrning, riskerar att höja hyrorna ytterligare.
Fru talman! Regeringen har alltså tillsatt en utredning. Den ska arbeta fram till den 15 oktober. Man ska föreslå förbättringar när det gäller beskattningen av hyresfastigheter i syfte att helt enkelt få en bättre fungerande hyresmarknad dels för dem som är boende, dels för dem som bygger hyresrätter, så att vi får en större rörlighet på arbetsmarknaden. Jag får tacka för denna interpellation, fru talman.